Herr talman! Jag skall för Bo Siegbahn villigt erkänna att jag gav en felaktig upplysning i mitt första anförande. Jag sade att det var ett enhälligt finansutskott som stod bakom det särskilda yttrandet. Det fanns en reservation, och det upptäckte jag när jag tittade i mina papper. Den reservationen var undertecknad av Bo Siegbahn plus två andra moderata ledamöter. Det betyder att ni inte heller den gången var eniga med regeringen om dess proposition. Däremot var folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna helt eniga med regeringen om att spekulationen i premieobligationer skulle försvinna. Ordföranden i finansutskottet sade i finansdebatten att man glömmer bort att regeringen sätter stopp för den spekulation i premieobligationer som gått ut på att människor genom att sänka sin skatt tillfogat sig själva avsiktliga realisationsförluster.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi i vårt särskilda yttrande föreslog att ikraftträdandet skulle uppskjutas ett år i avvaktan på vad som sedan skulle hända. I den meningen är vi således överens med skatteutskottets majoritet.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av detta ärende, där vi har att ta ställning till ett antal åtgärder för att stimulera aktiesparandet, har skatteutskottet också behandlat min motion om beskattningen av kooperativa föreningar. Eftersom innehållet i motionen avviker från de frågor vi hittills diskuterat, vill jag kort fästa kammarens uppmärksamhet på de betydande olikheter i beskattning som nu finns mellan olika företagsformer. Det är verkligen otillfredsställande att vi på område efter område infört direkt diskriminerande skillnader när det gäller företagens ekonomiska miljö. Jag tänker då i första hand på den rad av åtgärder som vidtagits under senare tid för att underlätta aktiebolagens kapitalanskaffning och där motsvarande möjligheter inte öppnats för t.ex. de kooperativa företagen. Låt mig nämna de viktigaste. Annell-lagen har ändrats, vilket medfört vidgade möjligheter att skattemässigt få göra avdrag för utdelning av nyemitterat aktiekapital. Genom ökade kapitalresurser kan fjärde AP-fonden arbeta mer aktivt på aktiemarknaden. Genom en ändring av försäkringsbolagens placeringsreglemente har man ökat dessa stora kapitalförvaltares möjligheter att köpa aktier. Det privata aktiesparandet har främjats genom tillkomsten av aktiesparfonderna. Så sent som i onsdags fattade vi beslut om möjlighet för anställda inom ett företag eller en koncern att spara i aktiesparfond, där det uteslutande ingår aktier i företaget eller koncernen i fråga. I dag fullföljer vi allt detta med en rad nödvändiga och — vill jag betona — mycket välkomna åtgärder för att ytterligare stimulera aktiesparandet. Det är naturligtvis verkligen otillfredsställande att inga motsvarande förbättringar av kapitalmiljön kommit de kooperativa företagen till del. Kapitalförsörjningen utgör en huvudfråga för kooperationens utvecklingsmöjligheter. För försörjning med eget kapital är de kooperativa föreningarna hänvisade till insatser från medlemmarna samt till internt inom företagen genererade medel. Resultatutvecklingen har de senaste åren varit svag och inom vissa branscher negativ. Speciellt skogsägarrörelsen brottas med svåra ekonomiska problem, vilket ju blivit dramatiskt belyst under de senaste veckorna. Ökningen av eget kapital har varit otillräcklig, och kapitalbehovet har i stigande grad tillgodosetts genom ökning av skulder. Härigenom har de kooperativa företagens soliditet och ekonomiska ställning försämrats. Soliditeten i näringslivet i stort har också försämrats, men det måste beaktas att de kooperativa företagens soliditetsnivå hela tiden har varit lägre än för näringslivet i övrigt. Detta medför att motståndskraften inom vissa branscher mot konjunkturförändringar blir liten samt att erforderliga investeringar kanske ej kunnat genomföras, då skuldoch räntebelastningen blir för hög. Herr talman! Min motion har fått en mycket positiv behandling i skatteutskottet, varför jag självfallet inte har anledning att yrka annat än bifall till utskottets hemställan. Jag utgår då från att kooperationsutredningen, som man hänvisar till, kommer att arbeta snabbt och att den verkligen tar upp kapitalförsörjningsoch skattefrågorna i hela deras vidd. Särskilt viktigt är det då att vi får till stånd en översyn av dubbelbeskattningseffekten även för andra företagsformer än aktiebolaget.

Herr talman! Vad som föranledde mig att begära ordet var Knut enkät skulle ha ändrat åsikt, gjort en helomvändning. Även jag har svarat på den enkäten, men jag tycker att man bör tala om för Knut Wachtmeister att enkäten var sådan att den inte bör tillmätas någon som helst betydelse. Som ett bevis på detta skall jag kanske åberopa vad som hände mig. En man ringer mig från en främmande ort och gör sken av att vara en bekant som vill ha råd när det gäller att placera pengar. Jag gav honom då de råd som jag kunde ge. Så småningom började det hela att verka frågeformulär, varför jag till sist frågade honom: Det här har du verkligen inte formulerat själv, eller hur? Då tvingades det fram att det var en enkät från Aktiespararnas riksförbund som det gällde att besvara. Än i dag har han aldrig sagt att det skulle publiceras. Jag misstänker att många fler än jag har blivit utsatta på det här sättet. Det var inget fel i vad jag gjorde. Jag gav de råd som jag ansåg vara riktiga, och dessa placerades in på rätt ställe i enkäten. Det var egentligen inget fel, alltså. Men det går tydligen till på det här sättet. Om man nu skall tillmäta enkäten något värde är att säga att flertalet socialdemokrater svarade — precis som Knut Wachtmeister sade — att de ville att aktiesparandet skulle vara likvärdigt med andra sparformer. Det tycker även jag att det skall vara, och det har det också varit tills nu. Men i den proposition som vi i dag behandlar blir det inte likvärdigt utan favoriseras oerhört mycket jämfört med vad som är fallet med andra sparformer. Det är detta som vi vänder oss emot. Socialdemokraterna vill alltså ha sparformer som är likvärdiga. För att få en ökning av sparandet vill vi jämställa alla sparformer. Vi vill inte ha speciella, gynnsamma regler för dem som spar i aktiesparfonder och för dem som säljer aktier vid realisationsbeskattningen eller att de som får utdelning till en del skall befrias från skatt, osv. Vi vill alltså inte vara med om detta, eftersom det är en favorisering. I stället vill vi ha ett generellt, stort gynnande av allt slags sparande. Om detta har vi motionerat, så att saken blir behandlad här i kammaren. Det är synd att statsrådet inte är kvar i kammaren, han var tvungen att gå. Annars skulle jag också ha velat bemöta honom, eftersom även han sade att han vill ha likvärdiga sparformer. Han menade att det i dag inte är likvärdiga sparformer, därför att vi har dubbelbeskattning. Då skulle jag vilja säga att aktiesparandet inte är den enda formen av sparande som råkar ut för dubbelbeskattning. Inkomster beskattas ofta både en och två och tre gånger innan skatteprocessen är färdig. Det sker alltså i många andra sammanhang. Vi får skilja mellan små egna rörelser och ett aktiebolag som sådant, som är en egen juridisk enhet, där man placerar pengar — precis som vilket annat sparmoment som helst. Därför är de börsnoterade företagen inte att jämställa med små egna rörelser, utan de är egna juridiska personer, som har sina egna regler, egna beskattningsmöjligheter osv. Det sägs här att det är dubbelbeskattningen man vill åt, att det är just Nr 51 dubbelbeskattningen som gör att folk inte köper några nya aktier. Då måste man väl också tala om att det i dag praktiskt taget inte finns någon dubbelbeskattning vad gäller nyemitterade aktier. Genom Annell-lagstiftningens tillkomst och utvidgning har företagen i dag avdragsrätt för utdelningar upp till 10 2 vartenda år och för utdelningar på nyemitterade aktier intill 100 20 av den nyemitterade aktiens värde. Det betyder att en dubbelbeskattning på nyemitterade aktier inträffar först sedan man delat ut 100 96 — och det kan man vänta med under en tidsperiod av 20 år. På det sättet har alltså dubbelbeskattningens verkningar undanröjts när det gäller nyemitterade aktier — och det var ju de som skulle hjälpas. Det förslag som föreligger betyder alltså att man ger ytterligare skattelättnader till dem som får utdelning samtidigt som företaget har samma förmån. Man ger alltså en dubbelförmån, och det är det som gör att denna sparform blir gynnsammare än andra. Jag har räknat ut att om ett hushåll i dag vill utnyttja alla de nya sparformer inom aktiesparandet som vi nu håller på att ta ställning till, kommer det hushållet att få över 1 000 kr. i månaden i lättnader i beskattningen jämfört med vad som gäller för arbetsinkomster. Vi tycker att det är en orimlig favorisering just av aktiesparandet, och därför går vi emot förslaget. Sedan vill jag besvara en fråga som Valter Kristenson har fått och bett mig besvara. Socialdemokratin är fortfarande anhängare av ett blandekonomiskt system, där företagsformer av alla slag får finnas, och vi vill naturligtvis också ha en fungerande börs som skall sälja aktier. Men det är svårt att säga vad som är en fungerande börs. För nog är det en fungerande börs även om där säljs sådana aktier som inte ökar i pris. — Vi vill alltså har kvar blandekonomin, det är ingen tvekan om den saken. Låt mig sedan besvara herr Siegbahns fråga varför finansutskottets yttrande inte finns med i handlingarna. Det beror helt enkelt på att skatteutskottet har fått så mycket yttranden på sista tiden som det inte har begärt att vi har bestämt oss för att bara ta in i trycket de yttranden som vi antingen har berett ett annat utskott tillfälle att avge eller som vi har begärt in. Det är anledningen till att finansutskottets yttrande inte finns tryckt här.
Herr talman! Jag beklagar om Erik Wärnberg i den enkät som Aktiespararnas riksförbund gjorde blev uppringd av en person som inte var lämplig för sitt jobb. Det förefaller som om så var fallet. I så fall kunde väl Erik Wärnberg ha sagt att han vägrade publicering av sina svar på frågorna. Jag blev själv uppringd av en person som kom från mitt distrikt, och denne man var ytterst korrekt. Jag hoppas att de som talade med Rune Carlstein, Bo Södersten, Bo Forslund och Curt Boström, för att nämna exempel på andra ledamöter från skatteutskottet som också har svarat, var bättre skickade för sin uppgift än vad uppenbarligen den var som frågade Erik Wärnberg. 83 Sedan till själva frågan, som löd: Tycker ni att sparande i aktier skattemässigt bör behandlas sämre än, bättre än eller lika bra som sparande i premieobligationer? Hela 99 26 av de tillfrågade menade att aktierna skattemässigt skall behandlas minst lika bra som premieobligationer. Jag sade i mitt första anförande att blott 2 av 64 socialdemokrater tyckte att det var fel att de beskattas sämre. Som det nu är beskattas inte vinst på premieobligationer alls eller också med 20 26 medan aktiebolagens vinster, även efter den reform som vi om en liten stund förhoppningsvis kommer att besluta om, har ett sämre läge. Mot den bakgrunden förstår jag inte att man över huvud taget kan ifrågasätta svaren på de där frågorna. Jag tycker att slutsatsen borde ge sig själv genom den massiva uppslutning som jaalternativet fick i enkäten.
Herr talman! Jag kanske skall upplysa herr Wachtmeister om att jag inte visste och fortfarande inte har fått något besked om att svaren skulle publiceras. De har publicerats helt och hållet utan min vetskap. Jag misstänker att detsamma skett i många andra fall, och därför tillmäter jag inte den här enkäten något som helst värde. Sedan är det så att vi nu håller på och försöker försvåra spekulationer. Vi har försökt med premieobligationer, och det kommer enligt budgetministern att göras försök på andra områden också. Då kommer vi alltså att försämra möjligheterna på den sidan, och det är en lika viktig funktion som att förbättra den på aktiesidan. Jag tror fortfarande att de som svarade på den här enkäten aldrig hade en aning om att man skulle röra in dubbelbeskattningen, utan man trodde hela tiden att det var en form för att spara i aktier, precis som att spara på bank eller köpa andra värdepapper. Det är på det man har svarat, och inte på någon fråga om dubbelbeskattning.

Herr talman! Jag har två skäl att i den här debattens slutskede begära ordet. Det ena skälet är att Valter Kristenson vid ett par tillfällen har pekat på att finansutskottets majoritet när det gäller kvittningsrätten för premieobligationsförluster och vinster på aktier har tillstyrkt propositionen. Det andra skälet är att Bo Siegbahn i sitt anförande nyss framförde synpunkter på dessa frågor. Jag vill för det första understryka att de justeringar som skatteutskottet gjort vad gäller rätten att kvitta reavinstförluster på premieobligationer mot realisationsvinster på andra värdepapper inte innebär något avslag på propositionen. Det innebär inte heller någon annan syn på de osunda kvittningsmöjligheterna än den som redovisas av finansutskottets majoritet. Tvärtom säger skatteutskottets majoritet att man ”i princip instämmer i departementschefens och finansutskottets bedömningar av denna fråga”. För det andra är det för mig helt omöjligt att dela den uppfattning som redovisas i den avvikande mening som moderaterna fogade till finansutskottets yttrande. Där förs, precis som i Bo Siegbahns anförande nyss, en mycket kraftig argumentering för behållen kvittningsrätt mellan resultaten av premieobligationsaffärer och affärer med andra värdepapper, och slutsatsen måste rimligtvis bli ett bifall till moderatmotionen. Men i denna huvudfråga — nämligen om kvittningsrätten skall bibehållas eller om den skall avskaffas — tillstyrker skatteutskottet liksom finansutskottet propositionen och avstyrker moderatmotionen, och det finner jag vara det väsentliga.

Herr talman! Den 29 och 30 september i år, alltså för knappt tre månader sedan, hade Nordiska rådet en konferens i Göteborg, där jag deltog. Statsrådet Britt Mogård höll då ett kulturpolitiskt tal, där hon även tog upp Nordsatfrågan och pläderade för Nordsat. Senare på konferensen begärde centerpartisten Gunnel Jonäng ordet och förklarade då, att Britt Mogård i denna fråga inte representerade regeringens uppfattning. Hon argumenterade sedan engagerat mot Nordsat. Med detta i minnet har jag desto svårare att förstå centerns så plötsligt ändrade ståndpunkt i utskottet. Det hade varit intressant att här i kammaren få höra Gunnel Jonängs syn på detta nya ställningstagande, och jag blev förvånad när jag såg att hon saknades på talarlistan. Fru talman! Eftersom vi genom den tidigare offentliga debatten i ämnet vet att Gunnel Jonäng inte varit ensam inom centerpartiet om sin uppfattning, ser jag med spänning fram mot den kommande voteringen.

Fru talman! Det är en märklig debatt som förts beträffande den del av besparingspropositionen som berör Nordsatprojektet. När socialdemokraterna i sin reservation gått regeringen till mötes har den borgerliga utskottsmajoriteten avvisat dessa besparingsansträngningar. Man borde ha kunnat vänta att de borgerliga skulle ha accepterat den socialdemokratiska oppositionens medverkan och visa någon liten medkänsla med sina hårt pressade partivänner i regeringen. Men nej, Nordsat vill man ha och tycks mena, att det får kosta vad det kosta vill. Jag har på nära håll sysslat med denna fråga i Nordiska rådets kulturutskott. De svenska socialdemokraterna har i någon tidningsartikel påståtts företräda en ståndpunkt här hemma och en annan i Nordiska rådet, men jag vill bestämt tillbakavisa detta påstående. Det måste bygga på någon massmedial missuppfattning. Ända sedan Nordsatutredningen framlades har de svenska socialdemokratiska representanterna efterlyst besked om projektets reella kostnader och dess finansiering. Något tillfredsställande besked på våra frågor har vi inte fått. Detta är naturligtvis oroväckande, då avsikten varit att Nordiska rådets nästa session, som hålls om ett par månader i Köpenhamn, skall diskutera denna fråga. Det är därför som Nordiska rådets kulturutskott med stort intresse har väntat på ministerrådets förslag. Vid vårt senaste sammanträdei Nr 51 Köpenhamn fick vi ta del av ministerrådets promemoria av den 21 november.

Fru talman! Sture Palms inlägg ser jag närmast som ett försök att bringa reda i de olika uppgifter som förekommit om vilken inställning socialdemokraterna i vårt land, och även i de andra berörda nordiska länderna, har. För min del vill jag nu närmast ta upp frågan om kostnaderna för detta projekt. Sture Palm säger att majoritetens ståndpunkt är att detta får kosta vad det vill. Jag vill bara rikta hans, liksom övriga ledamöters i kammaren, uppmärksamhet på att majoritetens ståndpunkt just innebär att kostnaderna spelar en stor roll i sammanhanget. Vi pekar just på att de stora kostnader ett förverkligande av Nordsat skulle medföra gör att det är tveksamt om projektet kan och bör realiseras. Det är den meningen vi vill föra fram till regeringen. Det är ett skäl att pröva andra alternativ under den tid som återstår innan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet slutgiltigt skall ta ställning i frågan.
Fru talman! Anna Eliassons inlägg visar ju att även ni borde ha befriat er från belastningen av Nordsat från början i utskottsarbetet. Vi har från socialdemokratiskt håll — vi fick också stöd från andra betydelsefulla grupper ide nordiska partierna — hävdat att Tele X är ett mycket intressantare objekt och mycket rimligare ur ekonomisk synpunkt än Nordsatprojektet. Vad jag velat markera med mitt inlägg är att vi i åratal ställt frågan vad hela projektet i vid mening kommer att kosta och inte fått något besked. Det har varit omöjligt. Därför borde vi kunnat göra upp med detta projekt, avfärda Nordsat i ett sammanhang och diskutera Tele X som en vettig lösning med klara telekommunikationsintressen i bakgrunden.
Fru talman! Den ståndpunkt utskottets majoritet intagit innebär att man har möjlighet att närmare studera de alternativa lösningarna under den närmaste tiden. Däri ingår bl.a. — förutsätter jag från min sida — en Nr 51 diskussion om vad Tele X kan innebära i sammanhanget. Tisdagen den
Fru talman! Tyra Johansson var intresserad av att få veta hur jag skulle rösta i detta ärende mot bakgrund av att jag vid olika tillfällen har diskuterat Nordsatfrågan och då uttalat min negativa inställning till projektet. Det har skett vid olika tillfällen, bl.a. vid den kulturkonferens som Nordiska rådet anordnade. För att inte hålla Tyra Johansson i spänning skall jag redan nu avslöja hur jag kommer att rösta. Det är fortfarande så, att jag inte tror på Nordsat men däremot på ett vidgat kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna. Detta är också centerpartiets uppfattning i den här frågan. Utskottsmajoriteten har i sin skrivning just framhållit att man skall pröva andra lösningar, innan slutlig ställning tas till Nordsatprojektet. Jag tycker det överensstämmer helt med mina synpunkter och önskemål att man skall pröva andra lösningar. Man måste väl acceptera den verklighet som råder. Nordiska ministermötet har kommit överens om att Nordiska rådet skall göra ett ställningstagande i Nordsatfrågan före 1981 års utgång. Då menar jag att man i det nordiska samarbetets intresse måste acceptera det och ge projektet den tid som behövs. Utskottsmajoriteten talar också om kostnaderna, något som även för mig är en viktig del i argumentationen. Man säger att en satsning på den här nordiska satelliten kan komma att medföra så stora kostnader att det av den anledningen måste anses tvivelaktigt om projektet kan och bör realiseras. Jag kommer alltså fram till den slutsatsen att jag med den uppfattning jag hari frågan om Nordsat mycket väl kan rösta på utskottsmajoritetens förslag, och jag avser att göra det. Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är bara att konstatera att Gunnel Jonäng gått i samma fälla som centerpartisterna i kulturutskottet. I övrigt är hennes ställningstagande kanske inte så intressant för mig som för hennes centerpartistiska väljare. Men de kanske är luttrade vid det här laget.
Fru talman! Tyra Johansson talar om en fälla, men jag har litet svårt att förstå hur den fällan ser ut och var den finns. Jag kan inte finna att det är gillrat något slags fälla i utskottsmajoritetens skrivning. Jag har väldigt stark känsla för de uttalanden som görs av centerns riksstämmor, och jag har självfallet ett ansvar gentemot centerns väljare i mitt eget län. Men jag kan inte se att mitt ställningstagande här på något sätt innebär en förändring i förhållande till min tidigare deklarerade uppfattning. Den överensstämmer också helt med centerns uppfattning. Jag tror inte att det blir några problem för mig.
Fru talman! Det är väl självklart att om man såg fällan gick man inte i den. För att förkorta dagens debatt vill jag bara hänvisa till vad som sades i samma debatt när den började i fredags.

Fru talman! Proposition 1980/81:20 bil. 13 tar upp åtgärder för att spara energi inom näringslivet. Stödet från staten till sådana åtgärder kommer att trappas ned och förändras. Därigenom räknar man med en besparing på 40 miljoner detta budgetår och 231 miljoner nästa budgetår. Detta är naturligtvis en rent budgetbunden bedömning. Om en samhällsekonomisk värdering skulle göras, skulle man säkert finna att denna besparing i stället medför förlust. Med hjälp av statlig stödverksamhet kan man inom näringslivet fortfarande få åtgärder som sparar olja mycket billigare än inom t.ex. bostadsbyggandet. Jämförelsen mellan industri och bostäder pekar mot förhållandet ett till tio. Lönsamheten i åtgärderna kan inte, som antyds i propositionen, utan stöd tillgodogöras inom hela näringslivet. De små och medelstora företagen har ofta inte kapital tillgängligt för investeringarna och får därför dras med onödigt stor oljeförbrukning och onödiga driftkostnader. Man kan i propositionen och utskottsbetänkandet iaktta hur de regerande partierna nu snart helt har glömt bort de mindre och medelstora företagen. Att spara olja är med hänsyn till utvecklingen i världen och sambandet mellan oljeberoende och lågkonjunkturer så angeläget att vi socialdemokrater inte kan ge oss till tåls med den handlingsförlamning som regeringen uppenbarligen har råkat ut för i energipolitiken. Utskottsmajoriteten delar något av vår otålighet och förutsätter att en rikstäckande plan och ett program för oljeersättning snarast presenteras. Man föreslår ett uttalande av riksdagen om etanol, metanol och om kol. På tre punkter måste emellertid oppositionen nu driva på ytterligare. Med en investering på en miljard kronor kan man bygga en katalytisk kracker, en anordning för att ur tjocka oljor framställa bensin. Härigenom skulle man inför en avspärrning lättare kunna klara lagring och försörjning. Vi vidhåller vad vi har framhållit tre gånger tidigare i år, att det är angeläget att staten engagerar sig här. Jag yrkar bifall till reservation 1. Det framstår som allt angelägnare att en plan för utveckling av den svenska raffinaderiverksamheten och den petrokemiska industrin snarast framläggs. Bl. a. för att underlätta energipolitiska överläggningar med Norge måste ett program läggas fast för svensk petrokemisk industri i framtiden. Vi får inte fundera längre. Jag yrkar bifall till reservation 2. Ett upphandlingsbolag för energiteknik skulle främja utvecklingen på detta område. Även här måste vi driva på. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. Slutligen vill jag rikta uppmärksamheten på de två särskilda yttrandena, där vi än mer har dokumenterat vår otålighet med den nuvarande energipolitiken.

Fru talman! Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida i detta sammanhang på nytt aktualiserat frågan om reaktorerna 11 och 12. Vi anser fortfarande att det är mycket angeläget att rikta uppmärksamheten på att det finns pengar att spara här. Vi vänder oss med skärpa mot den uppfattning som utskottet nu på nytt ger uttryck för i betänkandet att vpk inte skulle acceptera folkomröstningens resultat. Utskottet skriver att ”samtliga riksdagspartier utom vänsterpartiet kommunisterna anser att inriktningen av den framtida energipolitiken bör grundas på resultatet av folkomröstningen”. Det tycker vi är ett ganska grovt missbruk av språket. På valsedlarna talades det om högst 12 reaktorer. Ingenting i det svenska språket säger att det då måste bli just 12 reaktorer. Det har vi sagt många gånger tidigare och det förtjänar att upprepas så länge denna falska användning av språket förekommer i samband med debatter om energipolitiken och kärnkraftsutbyggnaden. Högst 12 reaktorer kan lika väl betyda 10 som 12. Den utveckling som kärnkraftspartierna har drivit fram och fortfarande driver låser naturligtvis upp oss alltmer i denna utveckling. Forsmark 3 och reaktor 11 vid Upplandskusten i mitt eget hemlän skrider allt snabbare mot sin fullbordan. Många stora beställningar är utlagda, byggnadsverksamheten är i full gång och rent ekonomiskt blir naturligtvis för varje vecka som går möjligheterna att spara allt mindre. Fortfarande finns det dock betydande kapital att ta till vara om utbyggnaden stoppas. Kostnaderna för Forsmark 3 har beräknats till 5,8 miljarder kronor i dagens pris. En stor del av det kapitalet är uppbundet i beställningar och annat. Men det återstår fortfarande ca 2,3 miljarder som inte ännu är uppbundna. Dessutom är 0,7 miljarder avsedda för initialbränsle, alltså själva laddningen. Oavsett hur man ser på det ekonomiskt kommer det alltid att vara lönsamt att inte ladda. Det finns alltså fortfarande möjligheter att spara på utbyggnaden av reaktor 11, Forsmark 3, fast möjligheterna naturligtvis minskar för varje vecka — för varje dag, hade jag så när sagt. När det gäller Oskarshamn 3 är naturligtvis förutsättningarna att spara ännu bättre, eftersom arbetena inte kommit så långt där. Reaktorn har kostnadsberäknats till 5,5 miljarder i 1979 års penningvärde. Det har hänt mycket på det inflatoriska området sedan dess, och i dagens penningvärde är kostnaden — som kan jämföras med kostnaden för F 3 — uppe i nära 6 miljarder. Här finns också beställningar utlagda, men det återstår fortfarande 2,7 miljarder av den beräknade kostnaden som inte utlagts i beställningar eller bundits på annat sätt. Sammanlagt skulle det för de här båda reaktorerna fortfarande finnas omkring 5 miljarder obundet kapital i dagens penningvärde. Och det kan naturligtvis bli mer också. Även om man skulle avbryta beställningar och det blir fråga om straffavgifter o. d. kan man naturligtvis genom förhandlingar med leverantörer skaffa fram åtskilliga miljoner. Det kommer alltid att vara lönsamt att avbryta och icke ladda kärnkrafts Nr 51 reaktorer i Sverige. Och i dessa hårda tider — som alla talar så mycket om — är Tisdagen den det ett angeläget sparmål att minska investeringar på det här området. Vi vet 16 december 1980 ännu inte hur dyrt det i verkligheten kommer att bli när sluträkningen skall betalas en bit in på nästa sekel för utbyggnaden av dessa kärnkraftsreaktorer. statsverksamheten, Jag vill därmed, fru talman, yrka bifall till yrkandet i vpk:s motion. m.m.

Fru talman! Den proposition som vi nu behandlar, 1980/81:20, handlar om besparingar i statsbudgeten, alltså om hur vi skall kunna minska underskottet istatens finanser. Bl. a. har industrin över statsbudgeten detta budgetår fått 225 milj.kr. i bidrag till energisparåtgärder. Eftersom sparåtgärderna nu är lönsamma avskaffas bidraget, och statsbudgeten lättar alltså med motsvarande belopp. Samtidigt kommer vi som nästa ärende i dag att behandla förslaget att inrätta en fond som finansieras med avgift på olja och som bl.a. skall stödja just energibesparande åtgärder inom industrin med ca 500 milj.kr. om året, bl.a. genom fördelaktiga lån. Det blir alltså en fördubbling av stödet, inte en nedtrappning. Ingen har opponerat sig mot denna goda idé — att ekonomiskt belasta det vi vill spara på och se till att det finns investeringskapital till det vi vill satsa på, främst hushållning och användning av torv och förnybara energiresurser. Utskottet tillstyrker enhälligt propositionen, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. Däremot har oppositionen använt den här propositionen till att ånyo väcka en hel rad gamla förslag, som gång på gång behandlats i riksdagen. Det är förslag som inte har mycket med besparingar i statsbudgeten att göra. Näringsutskottet har redan tre gånger i år påpekat att regeringen följer 'OK:s planer på en katalytisk kracker i Brofjorden. Utskottet utgår från att regeringen tar initiativ om det är behövligt. Reservation 1 avstyrks alltså. När det gäller reservation 2 och 3 om raffinaderier och petrokemisk industri och om upphandlingsbolag på energiområdet anser vi att de frågorna bör ses i ett energipolitiskt sammanhang. Därför vill vi ge oss till tåls tills regeringens energipolitiska proposition läggs fram, vilket väntas ske inom några månader. Vpk upprepar kravet på ett uttalande från riksdagen om att Forsmark 3 och Oskarshamn 3 inte skall byggas. För någon månad sedan frågade Thorbjörn Fälldin de segrande linjerna i folkomröstningen vad de menade med högst tolv reaktorer. Det var ju omsorgen om elförsörjningen som hävdades som motiv för kärnkraftsutbyggnaden under kampanjen. Nu har det blivit klart för alla att tillgången på el är betydligt större än man räknade med. Man borde självfallet avbryta byggena på de reaktorer som inte ens behövs. Men de partier som segrade i folkomröstningen och som utgör en stor majoritet i denna kammare vägrar att ta reson. Fixeringen vid kärnkraften har uppenbarligen andra orsaker än Gl Det är emellertid den vinnande sidan i folkomröstningen som har ansvaret för hur många kärnkraftverk som skall byggas i vårt land. Vi på den förlorande sidan kan inte kräva att de inte skall utnyttja det godkännande de fick av en majoritet av folket att bygga tolv aggregat. Linje 2 måste ju vara medveten om att man vann därför att de röstande var rädda för elbrist. Det var knappast för att kunna ersätta några procent olja, som till ett lägre pris och mer framtidsinriktat kan ersättas på annat vis, som folk röstade på 2:an.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

Fru talman! Vi har som Birgitta Hambraeus vet ett talesätt i Dalarna som lyder: Snåln ät upp gåln. Det betyder att den som är snål äter upp hela gården. Att spara är ju berömvärt, men att spara så att man fördärvar sina möjligheter till utveckling i fortsättningen är att vara som snåln som ät upp gåln. Att spara 1 miljard kronor på en katalytisk kracker är enligt vår mening inte särskilt förnuftigt. Det kan noteras att även utskottsmajoriteten i sin skrivning lutar åt att pengarna borde anvisas för det här ändamålet. Det är emellertid så, att vi som opposition måste driva på. Vi kan inte i likhet med utskottsmajoriteten — som fru Hambraeus sade — nöja oss med att avvakta. Det gäller särskilt inom energipolitiken, där man uppenbarligen hängt upp sig på någonting. Där måste vi driva på, därav våra reservationer. Jag noterar som en liten egendomlighet att utskottets talesman klagar på sina kolleger inom utskottsmajoriteten när hon talar om kärnkraften och dess utbyggnad. Utskottsmajoritetens utlåtande på den här punkten är ju entydigt.

Fru talman! I proposition 1980/81:49 har regeringen föreslagit fyra saker: 3. Attvissa grunder skall antas för stöd till åtgärder för att ersätta olja eller spara energi och 4. Att inkomster som svarar mot en föreslagen höjning av den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter skall fonderas hos riksgäldskontoret och disponeras på ett särskilt sätt. Det är mycket viktigt att den här oljeersättningsfonden alldeles från början kan fungera smidigt och effektivt. Men med den lösning som har föreslagits i propositionen är det stor risk för att det kommer att uppstå en svacka i stödverksamheten. De frågor som den kommitté som propositionen föreslår skall syssla med handläggs redan nu av industriverket. Kommittén man har föreslagit skall börja arbetet redan inom några veckor. Den sakkunskap om de här aktuella stödåtgärderna och erfarenheterna av effekterna av sådan här verksamhet som är samlad inom industriverket bör enligt reservanternas mening inte skingras utan komma verksamheten till godo. Det gäller inte minst för kommunernas energiplanering. Industriverket följer kommunernas verksamhet när det gäller energiplanering och har alltså den samlade överblicken över den verksamheten. Enligt propositionen skall industriverket även fortsättningsvis svara för stödet till utbildning och rådgivningsverksamhet på det här området. Det kan då inte, enligt vår mening, vara lämpligt att en tillfällig organisation nu inrättas för att under ett års tid handha den här stödverksamheten. Den kommitté som är föreslagen i propositionen kommer att repliera på resurser som redan finns inom industriverket. Det är därför enligt vår mening mindre lämpligt — för att inte säga olämpligt — att ytterligare ett organ nu tillskapas på energiområdet. En särskild kommitté kan inte heller underlätta det ställningstagande som statsmakterna kommer att få göra när det gäller myndighetsorganisation på det här området. Det föreslås därför av reservanterna att industriverket skall handha administrationen av den föreslagna oljeersättningsfonden. Jag hemställer, fru talman, om bifall till den reservationen.

Fru talman! Låt mig börja med en allmän deklaration. En övergripande målsättning även för energipolitiken måste vara att stärka Sveriges ekonomi. Energipolitiken måste därför självfallet syfta till att främja en bättre bytesbalans, ökad sysselsättning och tryggad energiförsörjning.

Fru talman! Man kan utan överdrift påstå att inrättandet av oljeersättningsfonden markerar en ny fas i svensk energipolitik. Vi går ett steg vidare från enbart stöd till sparande och demonstrationsanläggningar till ett aktivt stöd för ny fullskalig teknik som kan spara och ersätta olja. Staten delar de kommersiella risker som alltid finns innan ny teknik eller välkänd teknik i nya system blivit prövad i praktisk drift under ganska lång tid. Det gäller också under den tid som nya marknader upparbetas, infrastruktur byggs ut och drifterfarenheter byggs upp. Det finns i dag mycket välkänd teknik som i ny tillämpning kan spara och ersätta mycket stora mängder olja. Det är oljeersättningsfondens uppgift att stimulera detta, genom att hjälpa till med finansieringen och genom att delta i de kommersiella risker som kan finnas. Utskottet uttalar att stödet skall ha en klar energipolitisk inriktning. Detta innebär att stöd bör ges till teknik som grundas på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Stöd bör ges till exempelvis teknik som baseras på solenergi, torv, flis, biomassa och kol samt teknik för framställning av syntetiska bränslen. Utskottet understryker särskilt att teknik som grundas på inhemska bränslen bör prioriteras. Bland de åtgärder som särskilt nämns såsom angelägna att understödja märks anläggningar för omvandling och distribution av energi och anläggningar för utvinning, bearbetning och hantering av olika energislag, inkl. investeringar i infrastruktur. Teknik grundad på inhemska bränslen skall prioriteras. I propositionen framhölls även att större värmepumpar och system för energilagring bör kunna bli aktuella för stöd. Mot den här bakgrunden har utskottet också konstaterat att sådana anläggningar som avses i motionen bör kunna uppfylla kriterierna för stöd. Utskottet avstyrker därför motion 1980/81:142 i den här aktuella delen. Fru talman! Låt mig något kommentera den nämnda motionen som handlar om hushållning med energikvalitet. Det är viktigt att vi konstaterar att vi aldrig förbrukar energi men väl energikvalitet. Därför är grunden för en god energihushållning en medveten hushållning med energikvalitet. Elström har en mycket hög kvalitet och är därför speciellt värdefull och användbar. Vi utnyttjar på intet sätt elström Nr 51 mens förnämliga kvalitet, om vi direkt nyttjar den för lokaluppvärmning eller för framställning av tappvarmvatten. Den elström som vi har disponibel under 1980 och 1990-talen är värd ett bättre öde än att direkt stoppas in i vårt värmesystem för att värma våra bostäder och lokaler några grader. för att ersätta olja Vid planeringen av hur vi bäst skall nyttja tillgänglig elström måste vi bl.a. m.m. ” beakta hur viktigt det är att utjämna elströmsförbrukningen mellan sommar och vinter samt tillgången på billig eller gratis energi av låg kvalitet — låg temperatur — som kan kvalitetsförbättras med hjälp av värmepumpar och elström. Det är lätt att konstatera att tillgången på elström och billig lågvärd energi överensstämmer väl i tiden. Svårigheterna att utnyttja denna lyckliga omständighet är i huvudsak två: Den lägre energiförbrukningen när tillgången är som störst; Våra värmesystem är uppbyggda efter system som var riktiga när energin var billig. Skall vi rätt utnyttja värmepumpar, måste vi sänka temperaturen i våra värmesystem. Gjorda utredningar visar att detta är fullt möjligt och i t.ex. nya fjärrvärmenät klart lönsamt. I befintliga värmeanläggningar måste vi i första hand inrikta oss på att klara låga temperaturer när det är plusgrader eller några få minusgrader ute. Vid kallare väderlek måste t. v. traditionell eldning komplettera värmeförsörjningen. Anpassningen av befintliga fjärrvärmenät bör i första hand ske genom noggrann reglering av drifttemperaturer, större och effektivare undercentraler samt besparingsåtgärder i fastigheterna. De lägre driftstemperaturerna ger väsentligt lägre värmeförluster i kulvertsystemen, och med dagens energipriser betalar detta på sikt hela eller huvuddelen av anpassningskostnaden. Det är stora mängder energi som kan sparas på det här sättet: i storleksordningen 4-5 miljoner kubikmeter olja kan ersättas. Vår totala energianvändning per år enligt den officiella redovisningsmetoden är ca 440 TWh brutto. Om vi lägger tillsammans allt energibrukande för lokaluppvärmning — bostäder, service och industri — och tappvarmvatten, får vi storleksordningen 200 TWh brutto per år. Av detta förbrukas uppskattningsvis 70-80 TWh i sådan bebyggelse där fjärrvärme, blockcentraler eller större enskilda anläggningar är aktuella. Om vi studerar ett vanligt varaktighetsdiagram för ett värmesystem som i viss mån har anpassats till lägre temperatur, finner vi att ca två tredjedelar av värmebehovet kan täckas med vattentemperaturer som är lämpliga för eldrivna värmepumpar med bibehållen god värmefaktor — en värmefaktor på 1:3. Av nämnda 70-80 TWh kan med väl känd teknik 45-50 TWh ersättas med i princip en tredjedel elström och två tredjedelar spillvärme och solenergi — solenergi då i form av luft, havs-, sjöoch grundvatten samt jordvärme och spillvärme, t.ex. från renat avloppsvatten och olika typer av 9” industriell spillvärme. Omräknat i olja motsvarar detta en förbrukning av 4 å 5 miljoner kubikmeter olja. Till detta skall läggas de möjligheter som finns för motsvarande ersättningar i enskilda, mer glest liggande fastigheter. Framtida handlingsfrihet är ett av våra viktigaste moment i energipolitiken. Större värmepumpar kan alternativt, och ofta med mycket god ekonomi, drivas med bränsleeller gasrnotor samt ångturbin. Därmed bevarar vi en stor handlingsfrihet att i framtiden använda t.ex. torv, flis, metangas och etanol. Fördelen med denna driftform är att värmepumpens temperaturområde höjs ett tiotal grader utan att värmefaktorn försämras. Mycket viktigt är också att i en stor värmepumpsanläggning av detta slag förbrukas bara ca en tredjedel så mycket bränsle som om motsvarande värmemängd skulle produceras i en vanlig hetvattencentral. På det sättet blir de kvantiteter alternativt bränsle som skall till i framtiden rimligare. Självklart är att det innebär stora miljömässiga fördelar att slippa bränna 4 å 5 miljoner kubikmeter olja eller motsvarande mängd kol. Luftföroreningarna minskar. Dyra och inte helt riskfria transporter försvinner. Infrastrukturen för kol behöver inte alls byggas ut i samma omfattning. Utskottet instämmer här med den socialdemokratiska motionen att ett kraftigt stöd till introduktion av kol i stor skala inte bör ges. Utskottet poängterar också på flera ställen att det är inhemska energikällor som bör främjas. Tankegångarna när det gäller spillvärme och solvärme förenad med värmepumpar ligger alltså i linje med utskottets ställningstagande. Viktigt är också att detta kan innebära ökad sysselsättning. Modernisering och utbyggnad av våra värmesystem kommer att ge en betydande sysselsättning. En mycket översiktlig bedömning tyder på att tillverkning och installation av värmepumpar med en sammanlagd effekt av 1,5 miljoner kW kostar i storleksordningen 3 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 15 000 årsarbeten. Därtill kommer arbetet med komplettering av undercentraler, reglerutrustning osv. Målsättningen borde vara att genomföra denna utbyggnad under 1980 talet. Jag vill sedan göra en personlig fundering i anslutning till oljeersättningsfonden. Jag har tidigare sagt — och det har även utskottet gjort — att detta är ett steg i rätt riktning, ett steg framåt. Men oljeersättningsfonden får för små resurser. För att effektivt kunna främja den här skisserade utbyggnaden bör oljeersättningsfonden tillföras ytterligare resurser. Då den föreslagna utökningen av fondens verksamhet i första skedet syftar till att främja en effektiv användning av den disponibla elströmmen, borde det vara naturligt att skaffa nödvändiga resurser från den ”överlönsamma” befintliga vattenkraften. En avgift på t.ex. 2 öre/kWh för all elström som produceras i vattenkraftverk färdigställda 1978 eller tidigare skulle ge minst 1 miljard i årligt tillskott till oljeersättningsfonden och ändå på intet sätt motivera någon som helst höjning av elpriset hos konsumenterna. Det skulle även ge elkraftbolagen en fin möjlighet till avsättning av ström under vår, sommar och höst, något som måste vara mycket angeläget för dem. Fru talman! Jag vill också med skärpa slå fast att ett av de viktigaste Nr 51 argumenten för att centern är emot hetvattentunneln från Forsmark är att vi anser att alternativet som redovisas i motion 1980/81:142 är mycket bättre. Det är lönsammare och ger mer oljeersättning per insatt krona. Det är miljövänligare och ger mer sysselsättning och framtida handlingsfrihet. Totalt kan det ersätta fem-tio gånger så mycket olja som hetvattentunneln från Forsmark. Kostnaderna är av ungefär samma storleksordning. Det borde inte vara svårt att välja. För centern är det självklart att arbeta för det bästa alternativet. Att märka är också att hetvattentunneln inte ger några konkreta effekter förrän i slutet av 1980-talet. Motion 142 tar också upp frågan om lägre temperaturer i våra värmesystem. Utskottet har avstyrkt motionen i den delen, men det har skett med påpekandet att dessa saker redan är väl observerade. Utskottet förutsätter att berörda myndigheter tar tag i dessa frågor. En annan viktig fråga, där utskottet ställt sig bakom motionsförslaget, är rådgivningen till framför allt de mindre företagen. Till en del av förslaget har utskottet inte tagit ställning utan överlämnat det till den kommande energipropositionen. Det gäller energirådgivning till jordbruket och trädgårdsnäringen. Men det är helt klart att utskottet bedömer detta som en mycket viktig fråga och förutsätter att den kommer att lösas på ett fullgott sätt i samband med energipropositionen. En annan viktig fråga gäller nedre gränsen för lån från fonden. Där har utskottet genom ett uttalande föreslagit att gränsen skall vara 50 000 kr. i stället för de 300 000 kr. som föreslagits i propositionen. Det har visat sig under de överläggningar vi haft i utskottet att det främst är de mindre företagen som behöver och värdesätter denna låneform. Det är också i de små företagen som många nya initiativ tas. Dessa till synes små besparingar kan som idéer bli mycket värdefulla. Därför har utskottet ansett det angeläget med denna sänkning av den nedre gränsen. Vad till sist gäller organisationen vill jag säga att vi inte har varit överens om denna i utskottet. Utskottets majoritet har mot den bakgrund som redovisas i betänkandet tillstyrkt att en särskild kommitté får i uppdrag att handha stödverksamheten på energiområdet. Kommitténs uppgifter är tidsbegränsade, och syftet med dess tillsättande är att underlätta en framtida helhetslösning av organisationen på energiområdet. Utskottet finner det angeläget att den erfarenhet som redan finns företrädd inom statsförvaltningen tillvaratas i största möjliga utsträckning. Det är enligt utskottets mening angeläget att oljeersättningsfonden verkligen kan fungera effektivt från början — om detta är vi också helt överens. Utskottet förutsätter vidare att fonden nära samarbetar med industriverket. Utskottet framhåller också att det är viktigt att fonden kan repliera på de erfarenheter och den kunskap på detta område som finns inom industriverket. Det är helt klart att utskottet menar att det måste bli ett mycket klart samband mellan den verksamhet som i dag bedrivs inom industriverket och de resurser som ställs till kommitténs förfogande. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ivar Franzén har som vanligt med stor sakkunskap och på ett ingående sätt redovisat alla de förväntningar som vi ställer på oljeersättningsfonden. Av hans redovisning framgår klart att denna fond måste hanteras med största erfarenhet och utan att svårigheter uppstår i inledningsskedet. Därför vore det äventyrligt att överlämna fondens handhavande till en kommitté i stället för till industriverket, som har de av herr Franzén efterlysta resurserna och all kompetens på området. Det är gott argument för reservationen.
Fru talman! Jag menar att utskottsförslaget till alla delar tillgodoser den gemensamma strävan att få en väl fungerande oljeersättningsfond redan från den 1 januari nästa år. Hade inte utskottsmajoriteten trott att den lösningen varit fullt möjlig, skulle vi kanske ha övervägt reservanternas förslag. Men vi tror att man med en klar anknytning till industriverket och med utnyttjande av de resurser som finns där både skapar en från början fungerande oljeersättningsfond och bibehåller friheten att i framtiden lösa frågor som sammanhänger med ett mera omfattande energiverk — eller vad den nya organisationen nu skall kallas.
Fru talman! Utskottsmajoriteten och herr Franzén är blåögda, men det är ju svenskt att vara blåögd. Vi skriver i dag den 16 december. Det var Lucia för några dagar sedan, och det är snart julhelg. Hur skall denna kommitté kunna fungera till nyåret? Det är något helt orimligt i den tanken. Vi har dock ett fungerande industriverk, som kan dessa frågor och som har resurser.
Fru talman! Vi har upprepade gånger sagt att också vi räknar med ett utnyttjande av det kunnande, framför allt av den bakgrundskunskap som finns inom industriverket i de frågor som det gäller. Vi menar att det bör vara fuilt möjligt för organisationen att få ett flyt i verksamheten genom den kunskap och den verksamhet som finns inom industriverket.

Fru talman! Regeringens s.k. sparplan har redan vid ett flertal tillfällen varit uppe till behandling i kammaren, och nu har turen kommit till den del av detta dokument som berör kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. Åtskilliga omdömen har fällts om denna proposition, och jag skall inte upprepa alla de negativa synpunkter som framförts i debatten. Jag är medveten om att man i det ytterst prekära statsfinansiella läge som landet hamnat i måste undersöka alla de möjligheter som står till buds för att spara och därmed medverka till att reducera det budgetunderskott som i den kommande budgetpropositionen enligt tidningsuppgifter beräknas uppgå till 70 miljarder kronor. Men, fru talman, de förslag till besparingar som framförs i den s.k. sparpropositionen utgör till ringa del reella besparingar. Det handlar i stället om att övervältra kostnader på kommunerna, höja taxor och avgifter på olika samhälleliga tjänster, och det kan man ju alltid diskutera, men det är svårt att kalla sådant för besparingar. Ett annat genomgående tema i sparpropositionen är att man önskar försämra samhällsservicen för landets medborgare och då framför allt för de grupper i samhället som har det sämst och för vilka samhällsservicen i stället borde öka. Fru talman! Kommunikationsministerns bidrag i sparpropositionen är ett slarvigt för att inte säga hafsigt ihopkommet dokument, som leder till de negativa konsekvenser som jag redan nämnt. Man har höjt priserna på järnvägen, och man aviserar att man skall fortsätta med detta för att komma till rätta med SJ:s stora underskott, som uppstått under den borgerliga regeringsperioden. Man riskerar därmed allvarligt den lågprissättning som man nyligen genomfört. Man vill inskränka servicen för glesbygdens folk och för dem som bor i våra skärgårdsområden genom att göra inskränkningar i färjeservicen. Man önskar avgiftsbelägga vissa färjor, och i propositionen diskuteras en privatisering av denna verksamhet. Man avser övervältra kostnader på kommunerna genom att reducera anslaget till statskommunala vägar i nästa budget med 50 milj.kr. Vidare menar kommunikationsminis 101 tern att man snabbt skall lägga ner ett 60-tal av våra vägstationer, som svarar för servicen och underhållet av våra vägar. Därigenom åstadkommer man inte bara en försämrad service, utan de trafiksäkerhetsmässiga mål som riksdagen tidigare varit överens om kan inte heller hållas. Genom denna åtgärd och reellt minskade anslag för drift och underhåll av våra vägar kommer vägverket att tvingas friställa ca 900 L-tjänstemän och ca 1000 R-tjänstemän, dvs. vägmästare och vägarbetare, på lokal nivå — sammanlagt nära 2 000 anställda. Riksdagsbeslutet 1979 om trafikpolitiken innebar för vägväsendets del bl.a. att vägverket fick en grund att stå på för planeringen av den framtida väghållningen på någorlunda lång sikt. Beslutet innebar att riksdagen tog ställning till att driftverksamheten skulle drivas till en sådan nivå att vägnätet kunde hållas vid nuvarande kvalitetsnivå, dvs. så att någon kapitalförstöring av vårt vägkapital inte skulle äga rum.

I dessa planer utgör kravet på förbättrad trafiksäkerhet ett starkt argument. Satsningarna på det medelstora och mindre trafikstarka vägnätet av regionalpolitiska skäl är också markanta. Vägverkets medelstilldelning för år 1981, dvs. året efter det trafikpolitiska beslutet, innebar att de riktlinjer som angivits i riksdagens beslut ej har följts. Beträffande driftverksamheten på det statliga vägnätet har 1980 års medelstilldelning räknats upp med ca 8,5 26.

Detta är särskilt allvarligt med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på våra vägar. Innehållet i besparingspropositionen samt i regleringsbrevet innebär att anslagen till byggande av såväl statsvägar som statskommunala vägar under den närmaste femårsperioden kommer att mer än halveras i reala termer. Till detta kommer att en stor del av kostnaden för en ny Tjörnbro och för färja under byggnadstiden måste tas från ordinarie investeringsoch driftanslag, om regeringsförslagen som vi nu har framför oss vinner riksdagens gillande. I sparpropositionen och regleringsbrevet för nästa år har möjligheterna att utföra vägbyggnadsverksamhet med AMS-anslag eller konjunkturstimulerande medel icke med ett enda ord berörts. Vägverket håller som bekant, efter riksdagens beslut om det, en beredskap av färdigprojekterade Nr 51 vägbyggnadsobjekt i landets olika delar för att vid behov kunna ta emot sådana medel. Men, fru talman, nu verkar det trots en tilltagande arbetslöshet ha blivit ett totalstopp när det gäller medel från AMS till vägbyggandet. Under tidigare Besparingar i år har ca 500 miljoner per år kommit vägväsendet till del via denna kanal. Här statsverksamheten, har nu arbetsmarknadsministern som sagt satt totalstopp, trots att arbets =» m. lösheten ökar från vecka till vecka. Man kan verkligen undra vad som är orsaken till det. Senareläggningen av flerårsoch fördelningsplaneobjekten innebär att ca 400 fler polisrapporterade trafikolyckor beräknas inträffa fram till 1985. Betraktas hela planperioden, dvs. t.o.m. 1988, stiger antalet polisrapporterade trafikolyckor som skulle kunna förhindras med en utbyggnad enligt planerna till ca 1800. Det är alltså konsekvensen av sparplanen och regleringsbrevet. Vi går med öppna ögon att fatta ett beslut som enligt vad man kan beräkna innebär att antalet trafikolyckor kommer att öka med 1800. Ett 60-tal förbifarter som har planerats kommer att senareläggas, vilket innebär att redan hårt prövade tätortsinnevånare får vänta ytterligare ett antal år på förbättring av boendemiljö och trafiksäkerhet. Av dessa förbifarter kommer ca 30 över huvud taget inte att kunna påbörjas under planperioden, som sträcker sig till 1988. Kraftiga nedskärningar av driftanslagen till vägväsendet har alltså varit nödvändiga vid utformandet av 1980 års budget. För 1981 års verksamhet måste ytterligare nedskärningar på ca 238 milj.kr. ske.

Detta innebär att t.ex. sandningen, som är viktig på vintervägarna, på det sekundära vägnätet i stort sett endast kan utföras punktvis i vägskäl, i kurvor och på backkrön. Det är alltså ett hot mot trafiksäkerheten. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att de drastiska sänkningar av medelstilldelningen till landets väghållning som aviseras genom 1980 års regleringsbrev och genom besparingspropositionen kommer att få allvarliga konsekvenser, såväl kortsiktigt som långsiktigt, för väghållarens möjlighet att hålla vägnätet i det skick som samhället kräver. Förslagen kommer troligtvis också att nödvändiggöra för vägverket att friställa personal, eftersom de stora reduktioner av medelstilldelningen som det kommer att bli fråga om inte kan klaras på annat sätt än genom friställning av personal. Det är omöjligt att klara detta genom naturliga avgångar och omplaceringar. Vägverkets personalstat, som i dag består av ca 4700 tjänstemän, fördelade på central, regional och lokal nivå, måste om förslagen går igenom 103 minska till ca 3 800 eller med 900 man. Personalstaten för s.k. R-tjänstemän på lokal nivå — det är huvudsakligen vägmästare och vägarbetare — uppgår i dag till ca 5 400. Denna personalgrupp måste minskas till ca 4 400, dvs. en minskning med 1000 man. De riktpunkter som vägverket arbetar med för personalinnehavet år 1983 måste drastiskt sänkas. Avslutningsvis, fru talman, vill jag göra några korta kommentarer i anslutning till de reservationer som vi socialdemokrater har fogat till utskottsbetänkandet. I reservation 1 säger vi nej till att ge kommunikationsministern en inblankofullmakt att vidta den organisationsförändring för vägverket som är beskriven på ett utomordentligt vagt sätt i propositionen. Om man skall uppnå den besparingseffekt på 10-20 milj.kr. per år som antyds i propositionen, leder detta enligt uppgift i trafikutskottet av ledningen för vägverket till att uppemot 60 vägstationer måste plockas bort. Det skulle få kraftiga effekter på möjligheten att klara vägunderhållet och att på vintern hålla vägarna öppna i våra skogsoch glesbygdsområden, ty det är ju främst dessa områden som kommer att drabbas. Det leder vidare, som jag redan sagt, till personalinskränkningar, dvs. friställning och omflyttning, vilket inte minst från regionaloch arbetsmarknadspolitiska synpunkter är katastrofala följder för de här delarna av landet. För oss socialdemokrater är det vidare otänkbart att medverka till ytterligare privatisering av denna del av vägverkets verksamhet. Vi vet att under de senaste åren har just kostnaderna för inhyrning av maskiner och fordon ökat med 20 46 per år. Fortsätter vi den utvecklingen, blir det allt mindre del av de medel som vi ställer till vägverkets förfogande som går till reellt vägunderhåll och vägservice i form av grusunderhåll, snöplogning och åtgärder för att minska trafikolycksfallsriskerna. Fru talman! Vad jag nu har sagt innebär givetvis inte att vi socialdemokrater säger nej till att vägverkets organisation anpassas så att man kan genomföra en rationell och effektiv driftverksamhet. Detta innebär naturligtvis att även den lokala driftorganisationen till viss del måste förändras. Samhällsekonomiska hänsyn liksom berättigade krav på service inom olika delar av vägnätet nödvändiggör emellertid en omsorgsfull prövning av varje organisationsförändring. Detta krävde också riksdagen i samband med budgetbehandlingen i våras. De nu aviserade förändringarna, utan något egentligt beslutsunderlag, skulle få förödande konsekvenser för såväl trafiksäkerhet som vägunderhåll. Det är inte heller godtagbart att eftersätta servicen på grusvägarna och tätortsvägarna. Direkt förödande för trafiksäkerheten är majoritetens skrivning om att man i tätortsområdena kan lägga ner vägstationerna och helt förlita sig på entreprenadverksamhet. Att avskaffa vägverkets lokala driftorganisation inom områden där vi har den högsta trafikintensiteten motsätter vi oss alldeles bestämt. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1. I reservation 2 säger vi nej till de föreslagna försämringarna i färjeservicen och indragningar av färjor. Vi accepterar inte heller en avgiftsbeläggning av Nr 51 färjorna och anser det helt uteslutet att man skall låta privata intressenter ta Tisdagen den över vissa statliga färjor. 16 december 1980 Förvisso finns det områden där man kan diskutera besparingar, men detta förslag är exeptionellt urbota dumt. Att försämra servicen för människorna i Besparingar i glesbygden och i våra skärgårdsområden, det kan vi aldrig vara med om. statsverksamheten, Vägverket, som på kommunikationsministerns uppdrag undersökt möjligmm.m. heterna att göra besparingar genom att minska färjeservicen, säger också blankt nej. Men förvisso finns det, fru talman, möjligheter till långsiktiga besparingar på detta område, besparingar som också leder till förbättrad service och som samhällsekonomiskt sett är utomordentligt räntabla. Spara därför, herr kommunikationsminister, långsiktigt! Ersätt färjelederna där så kan ske med broar! Vägverkets inventering visar klart att det är den bästa besparing man kan göra långsiktigt. I rådande konjunkturläge med stigande arbetslöshet och sjunkande aktivitet inom byggsektorn och på anläggningssidan är det den typ av offensiva satsningar som bör komma till stånd. Vi har därför från socialdemokratisk sida föreslagit att 50 miljoner skall ställas till förfogande för brobyggen som omgående kan komma till stånd och som finns upptagna i flerårsplanerna och i långtidsplanerna.

I reservation 3 säger vi från socialdemokraterna nej till en reduktion av anslagen på 50 miljoner till statskommunala vägar. Om anslaget för 1982 minskas med 50 milj.kr. i förhållande till 1981 års anslag leder det till sådana förskjutningar att de igångsättningar som kommunerna räknat med under nästa år enligt fördelningsplanen kommer i gång först 1984. Till detta kommer att vissa av objekten redan är i gång eller är så långt komna i planeringsoch projekteringsarbetet att man inte kan stoppa dem utan stora kostnader för kommunerna. Kommunerna tvingas därför ta över statens kostnader för att fullfölja projekten. Man kan alltså inte, herr talman, binda sig för en neddragning av väganslagen på det föreslagna sättet utan att först ha låtit vägverket se på vilka effekter det leder till i gällande flerårsplaner. Från detta anslag kommer också bidragen till kollektivtrafiksatsningar, som vi från vår sida anser mycket angelägna. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3 Reservationerna 4 och 5 kommer senare i debatten att behandlas av Bertil Zachrisson och Birger Rosqvist, varför jag nu endast yrkar bifall till 105 Slutligen vill jag, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till trafikutskottets betänkande nr 7 och som avser tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81. I denna tilläggsbudget tar kommunikationsministern upp anslag till byggandet av en ny bro till Tjörn samt tillfälliga båtoch färjeförbindelser under byggnadstiden. De totala kostnaderna för detta beräknas uppgå till 210 miljoner, men statsrådet anvisar endast 135 miljoner för att täcka kostnaderna. Resterande 75 miljoner får inrymmas inom ordinarie anslag till drift och byggande av statliga vägar. Av de 75 miljoner som således skall inrymmas inom ordinarie medel utgör 40 miljoner driftmedel för bl.a. båtoch färjeförbindelserna. Med hänvisning till vad jag tidigare sagt om den orimligt låga medelstilldelningen när det gäller driftanslagen kan vi socialdemokrater icke godta denna uppläggning, som ju innebär att Tjörnkatastrofen skall leda till ytterligare eftersatt vägunderhåll i andra delar av landet. Vi kräver därför en uppräkning av anslaget, i förhållande till regeringens förslag, med 40 milj.kr. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att en katastrof i Bohuslän inte får leda till ökade trafikolycksfallsrisker i andra delar av landet.

Herr talman! Redan i sparpropositionens inledning framhålls faran med att sänka trafikstandarden och underlåta att förnya trafikanläggningar. Från vänsterpartiet kommunisterna instämmer vi i detta, och vi vill dessutom betona att kommunikationsverkens investeringar skapar en betydande marknad för svensk industri. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att ”snålheten bedrar visheten”. Nedskärningar i den offentliga sektorn, och då inte minst på kommunikationsområdet, kan således bidra till en ytterligare försämring av ekonomi och sysselsättning. Med utgångspunkt i vpk:s motion 1980/81:105 kommer jag här att framföra några synpunkter på propositionen och trafikutskottets betänkande nr 6, och jag börjar med vägväsendet. Då det gäller vägverkets omorganisation kan det vara skäl att erinra om vad decentraliseringsutredningen påpekade i samband med sin granskning av vägverket.

De personer som är sysselsatta inom administrationen tenderar att bli fler än de som är sysselsatta i praktiskt arbete med vägarna. Vägstationer läggs ned och vägarbetarkåren skärs ned samtidigt som Nr 51 entreprenörer övertar alltmer av jobben. Detta förhållande kritiseras skarpt 16 december 1980 Vi har i vår motion pekat på ett förhållande som verkligen fördyrar vägväsendet i vårt land — uppsplittringen av verksamheten på olika Besparingar i administrationer. Vi nämner därvid att AMS har en egen vägbyggnadsapstatsverksamheten, parat. Det skulle kunna tilläggas att även domänverket och kommunerna har m.m. byggt upp egna resurser på vägsidan. I vissa Norrlandslän svarar AMS för uppåt två tredjedelar av vägbyggandet. Och som alla vet byggs vägarna inte under den tid då det ur ekonomisk synpunkt vore mest ändamålsenligt utan när situationen på arbetsmarknaden kräver det. Och det är inte säkert att de båda tidpunkterna sammanfaller. Var och en begriper att detta är ägnat att öka statens kostnader. Systemet försvårar samtidigt en långsiktig och enhetlig inriktning av vägbyggandet. En ryckig och kortsiktig verksamhet leder alltid till fördyringar i jämförelse med en långsiktig och rationell användning av såväl maskinutrustning som yrkeskunnig arbetskraft. Utskottet försöker bortförklara våra synpunkter på denna uppsplittring med att ”vägoch arbetsmarknadsverkens byggnadsorganisation i väsentliga delar har skilda funktioner och arbetsuppgifter”. Men det håller inte, eftersom båda dessa verk har byggt upp egna resurser och egen administration för samma sorts arbeten, vilka till sist skall kontrolleras och godkännas av vägverket. Vi gör alltså gällande att ett enhetligt vägbyggnadsorgan för hela landet skulle leda till besparingar och ökad effektivitet. Det går enligt vår mening att spara in genom att skapa en mera sammanhållen verksamhet. Detta är ett förhållande som under många år har påpekats av vägarbetarkåren. Kurt Hugosson ställde nyligen frågan varför arbetsmarknadsstyrelsen får minskade anslag för sina vägbyggnadsprojekt. Förklaringen är inte så komplicerad. Inom AMS har man kommit underfund med att den sysselsättningsskapande effekten blir allt mindre vid vägbyggande, och AMS visar därför mycket riktigt ett avtagande intresse för beredskapsarbeten av detta slag. Dagsverkskostnaderna anses bli alltför höga. Vill man verkligen spara in på vägsektorn måste den helt enkelt befrias från rollen som dålig regulator på arbetsmarknaden, en roll som f. ö. innebär att den ordinarie vägarbetarkåren minskas till förmån för tillfälliga, korta jobb med dålig trygghet. Det är enligt vår mening en slösaktig och ineffektiv ordning som landet förr eller senare måste upphöra med. Vi kan inte fortsätta med den här splittrade ordningen i all oändlighet. Regeringens idé att spara pengar genom att dra in färjeleder tycks följa regeln att de som redan har det besvärligt med kommunikationerna skall få det ännu sämre. Åtgärderna har inte bara skapat oro utan också skapat motståndskamp. I ett avseende tycks också motståndet och opinionen ha burit frukt, eftersom utskottet synes ha stannat för en skrivning som rimligen måste tolkas som ett avslag på departementschefens propåer om att avgiftsbelägga färjeturerna. Då det gäller indragning av färjeförbindelser svävar utskottet på målet. 107 Utskottet säger sig vara ”tveksamt till lämpligheten”. Men det finns anledning att nu av utskottet kräva klarare besked på denna punkt. Jag frågar därför utskottets talesman här: Kommer t.ex. färjeleden Hornö-Veda i Västernorrland att dras in? Den berörda befolkningen vill ha besked och vänder sig gärna till den representant de har i riksdagen för att få detta besked. Vad skall jag svara? Kommer färjeleden att dras in? Det vore värdefullt att få ett klart besked. Så några ord om vägbyggnadsverksamheten och de av regeringen föreslagna inskränkningarna. Vi biträder här de synpunkter som framförs i reservation 3 och vill särskilt understryka vikten av medel för en förbättring av kollektivtrafiken, inte minst i tätorterna. Förslaget ger inte utrymme för någon rejäl satsning på detta område. Vägkostnaderna hör nära samman med vägnätets belastning. I många län dominerar det trafiksvaga vägnätet, bestående av lågbäriga grusvägar. Ofta anlitas detta vägnät för t.ex. timmertransporter, och det årliga anslaget är ofta otillräckligt för att ens tillnärmelsevis klara den s.k. vidmakthållandenivån, dvs. ge möjlighet att åtgärda den årliga förslitningen. Frågan om bärigheten blir det dominerande problemet för de vägansvariga. I detta sammanhang vill jag hänvisa till vpk:s förslag om överförande av tung landsvägstrafik till järnvägarna. I motion 1979/80:547 föreslog vårt parti åtgärder för att åstadkomma en ur samhällsekonomisk synpunkt ändamålsenlig samverkan mellan lastbilsoch järnvägstrafik, bl.a. genom utveckling av kombinationstransporter. I stället för en slösaktig konkurrens mellan bil och tåg måste idén med lastbärare och dragbilar mera bestämt utvecklas. En verksamhet i blygsam skala pågår redan, men här finns stora utvecklingsmöjligheter som är ägnade att minska trycket och därmed investeringsoch underhållsbehovet på landsvägarna, i synnerhet i de fall landsväg och järnväg går parallellt, vilket ofta är fallet i vårt land. Landsvägsnätet klarar f. ö. inte ytterligare belastning utan enorma kapitalinsatser för vidmakthållande av bärigheten. I vår motion 1980/81:105 har vi i anslutning till frågan om SJ framhållit att överförandet av tung trafik till järnväg leder till besparingar, eftersom vägverkets kostnader för underhåll då kraftigt kan minska. Herr talman! Jag vill övergå till att något kommentera förslagen beträffande statens järnvägar. I motion 1979 80:193 om en ny trafikpolitik. Då det gäller åtgärder för att förbättra SJ:s ekonomi finns det all anledning att erinra om de samhällsekonomiska fördelarna med järnvägstransporter. Såväl vad gäller trafiksäkerhet som vad gäller miljöoch energihushållning är fördelarna för samhället med en ökad järnvägstrafik helt styrkta. Jag vi! än en gång framhålla — och det är dokumenterat i officiella utredningar — att ett konsekvent utnyttjande av järnvägen för långväga tunga transporter skulle innebära minskade krav på anslag till vägnätet, eftersom detsamma avlastas de mest krävande trafikdelarna. En sådan trafikpolitisk strategi skulle dels medföra sparsamhet med resurser, dels innebära möjlighet att på Tidigare års försummelser när det gäller SJ:s investeringar har medfört ett stort ackumulerat behov av förnyelse. Men även inom SJ kan en mindre byråkratisk organisation ge ökad effektivitet och slagkraft. Den av personalorganisationerna sedan många år krävda omorganisationen med bl.a. två i stället för nuvarande tre nivåer i företaget har kommit i gång i form av Verksamhetsorganisation 80, VO 80. Denna har förhoppningsvis förutsättningar att ge SJ en bättre organisationsstruktur, eftersom man dragit in folk från basarbetet för att de skall medverka i planeringen. Både i propositionen och i betänkandet talas på många ställen om vikten av rationaliseringar och minskad personal. SJ:s personal har sedan 1951 praktiskt taget halverats. Det har skett en minskning från 74 000 anställda till 38 000 anställda år 1979. Denna hårda neddragning av personalantalet samt bristen när det gäller nyrekrytering har i dagsläget skapat stora problem. Av 3 800 lokförare går 2 300 i pension under de närmaste sex åren. Allt oftare måste tåg inställas, inte bara på grund av lokbrist utan även på grund av brist på personal. Då nu rekrytering och utbildning av ny personal plötsligt måste forceras fram — samtidigt som järnvägen får ökade trafikuppgifter — inträffar en kris i verksamheten. Materielen utnyttjas inte på ett tillfredsställande sätt. Således händer det att hundratals lok och personvagnar står stilla i brist på kapacitet för reparationer och underhåll. Brister när det gäller organisationen och resurser liksom ambitionen att minska personal i tron att det är vägen till bättre resultat får alltså i stället negativa effekter med dåligt utnyttjande av kapital och dessutom sämre kvalitet på servicen. Detta tar sig bl.a. uttryck i en kroniskt dålig tågföring. Bl. a. av dessa skäl ställer sig vpk avvisande till den i propositionen framförda grundtanken att effektiviteten på ett enkelt sätt skulle bli bättre genom att personalstyrkan nedbringades. I stället bör den tekniska upprustningen i syfte att rationalisera betraktas som en möjlighet att avlasta en redan hårt pressad personal. I det läget talar utskottet om återhållsamhet med nyrekrytering. Då vill jag fråga utskottets talesman: Gäller den återhållsamheten lokförarna? Gäller den tågpersonalen, gäller den verkstadspersonalen? Eller vilken personal gäller den? Den personal som sliter på tåg och stationer samt i verkstäder vill gärna ha ett svar. Som fackligt engagerad får jag ofta frågor om detta. Därför vore det verkligen bra om jag härifrån kunde vidarebefordra vad utskottet menar med sin personalindragning. Då det gäller SJ:s långsiktiga investeringar förordar nu regeringen och utskottet den av departementschefen föreslagna investeringsramen. Härigenom riskerar man nedskärningar, som enligt SJ kan bli omfattande. Bl. a. kan dessa nedskärningar drabba det s.k. trafiksvaga nätet. Är man inom utskottet medveten om att exempelvis upprustningen av inlandsbanan riskeras? Av SJ:s reaktion på den från departementets sida tänkta investeringsplanen framgår det tydligt att man varnar för att det program som gäller det trafiksvaga nätet inte kan genomföras. Jag vill därför veta om man inom 109 utskottet verkligen har klart för sig att en långsiktig investering av det slag som man här förordar också får negativa konsekvenser när det gäller de bandelar som man tidigare har varit beredd att framhålla som värda att satsa på, t.ex. inlandsbanan. Vpk förordar SJ:s huvudalternativ som varande det mest realistiska och det mest offensiva. Vi har också noterat att departementschefen nu medger i propositionen att leasing av material medför högre räntekostnader än finansiering över budgetanslaget. Det har vi sagt tidigare, och det är bra att vi nu har vunnit förståelse för denna tanke. Då det gäller taxepolitik och prissättning anser vi att dessa medel kan vara verksamma för att uppnå en samhällsekonomiskt nyttig trafikstruktur. Men taxeinstrumenten måste användas med största varsamhet, varvid företagsekonomiska aspekter noga måste vägas mot samhällsekonomiska effekter. Dessa grundtankar återfinns f. ö. i 1979 års trafikpolitiska beslut. Enligt vår mening kan en strukturplan inte enbart fixeras till den företagsekonomiska lönsamheten, vilket synes vara den dominerande tanken bakom propositionen. Vi riskerar då, herr talman, ett återfall till den trafikpolitik som var vägledande före 1979 års trafikbeslut. Herr talman! Sedan några ord om betänkandets förslag beträffande sjöfarten. Då det gäller uppläggning av ytterligare en isbrytare i beredskap, förutom Thule, vill vi inte tillstyrka en sådan åtgärd, eftersom vi önskar full garanti för Norrlandshamnarnas öppethållande även under svåra isförhållanden. En ytterligare press på återstående isbrytarkapacitet kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser, och då gör man ju ingen inbesparing. På samma sätt anser vi att förslaget om att avgiftsbelägga isbrytartjänster i syfte att skapa incitament för minskning av anspråken på isbrytartjänster kan innebära risker. Tvärtom kan incitament skapas för att spara på åtgärder för driftsäkerheten, men driftsäkerheten måste prioriteras. Låt mig, herr talman, till slut nämna något om förslaget att dra in bidraget till sjöfolkets fria hemresor. Vpk röstade för det 50-procentiga bidraget i samband med behandlingen av den sjöfartspolitiska propositionen. I princip anser vi att redarna skall svara för denna sjöfolkets resekostnad, men tyvärr synes inte garantier kunna skapas för att så blir fallet. Då kan sjöfolket drabbas av en försämring, och vi motsätter oss därför ett borttagande av statsbidraget i enligt med vad utskottet föreslår. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motion 1980/81:105 i anslutning till utskottets hemställan under rubriken Vägväsendet punkterna 1 och 2 a, under rubriken Statens järnvägar punkt 1 och under rubriken Sjöfart punkterna 1 och 2 samt under rubriken Postväsendet punkt 2. Med hänvisning till trafikutskottets betänkande 1980/81:7 motsätter vi oss förslaget att med 40 milj.kr. minska vägverkets driftanslag för byggande av statliga vägar. Här stöder vi reservationen.

Herr talman! Jag avstår ifrån att mera ingående kommentera Kurt Hugossons och Sven Henricssons utförliga kommentarer beträffande konsekvenserna av nedskärningar av vissa väganslag, som aviseras i den aktuella propositionen. Vi får ju möjlighet att diskutera detta mera i detalj, när vi skall ta ställning till budgetpropositionens förslag på dessa punkter. Låt mig bara helt stillsamt notera, att trots vissa farhågor av samma slag i våras, då vissa väganslag skars ned, har ju faktiskt utvecklingen varit den att vi i år torde få de bästa trafiksäkerhetssiffror som vi någonsin har haft. Låt mig sedan säga några ord om utskottets behandling av tänkbara besparingsåtgärder i fråga om färjetrafiken. Kommunikationsministern har i propositionen redovisat förhoppningar om att man genom besparingsåtgärder, vilka endast får medföra ringa olägenhet för bygden, skulle kunna spara 15 milj.kr. i den statliga färjeverksamheten. Av vägverkets redovisning framgår klart, att detta inte är möjligt om man håller fast vid förutsättningen ”ringa olägenhet för bygden”. Låt mig därför redovisa vad utskottet anför på s. 6-7 i sitt betänkande TU 1980/81:6: ”Utskottet har i och för sig inte något att erinra mot att — på detta liksom på andra områden — besparingar görs där så kan ske utan större olägenheter. Såsom framhållits i motionerna kan de föreslagna åtgärderna dock såväl i kommunikationshänseende som i övrigt innebära kännbara försämringar för människor i glesbygder och sådana som redan nu har sämre kommunikationer än andra. Det kan sålunda bli svårare för dem att på lika villkor delta i sin kommuns politiska och kulturella liv. De kan vidare åsamkas kraftigt ökade kostnader för arbetsresor m.m. Även kommuner och landsting kan få väsentligt höjda kostnader för exempelvis skolskjutsar och färdtjänst. Från rent samhällsekonomiska synpunkter synes de föreslagna åtgärderna även i övrigt kunna innebära försämringar. Mot bakgrund av det anförda ställer sig utskottet tveksamt till lämpligheten av att indragningarna — på det sätt som föreslås i propositionen — genomförs. Utskottet kan för sin del tillstyrka att så sker endast i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden. Frågor om indragningar eller tidtabellsändringar skall vidare — såsom hittills — avgöras efter samråd med berörda länsstyrelser och kommuner. Utskottet ställer sig också — liksom vägverket — avvisande till att avgiftssystem för viss färjetrafik införs. Utskottet förutsätter slutligen att bedömningen av den inventering av sparmöjligheterna inom färjetrafiken, som av vägverket gjorts, snarast möjligt redovisas för riksdagen. Vad utskottet nu anfört bör av riksdagen ges regeringen till känna.” Som vanligt — nödgas jag säga — har i anslutning till sparpropositionen väckts ett antal motioner med krav på brobyggen på olika håll i landet. Tidigare har sådana motionskrav alltid avvisats av eniga utskott. Låt mig bara redovisa hur motioner om byggande av bro vid Bjursunds ström behandlats vid några tidigare tillfällen.

Vad som däremot kan ha föranlett socialdemokraterna att i utskottet nu reservera sig mot beslutet är gåtfullt. För det kan väl ändå inte vara så enkelt att anledningen är den att på dessa motioner i år råkar socialdemokraterna vara undertecknare? Rolf Sellgren kommer att kommentera järnvägsavsnittet, varför jag förbigår dessa frågor i detta inlägg. När det gäller pågående organisationsöversyn inom vägverket, vill jag — när det gäller den centrala och regionala organisationen — bara understryka, att utskottet kräver att eventuella ändringsförslag snarast kommer att underställas riksdagens prövning. Beträffande den lokala organisationen inom vägverket vill jag till protokollet läsa in ett avsnitt av vad utskottet anför på s. 4 i betänkandet: ”Utskottet vill med anledning härav framhålla att vid den fortsatta prövningen bör tillses att vägstationerna får en i möjligaste mån lämplig lokalisering för att klara grusvägsservicen. För att klara dagliga livsmedelsoch skogstransporter, skolskjutsar etc. framstår det som mycket angeläget att trygga en godtagbar grusvägsstandard året runt. Beträffande vinterväg Nr 51 hållningen i tätorter får då möjligheterna prövas att i ökad utsträckning utnyttja entreprenörer.” Med detta vill utskottet ha sagt att när medelstilldelningen är knapp, så måste den lokala organisationen vara så uppbyggd och baserad att den på bästa sätt kan klara det viktiga grusvägsunderhållet, som måste pågå sju till nio månader om året.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 I betänkandet 1980/81:7 behandlas tilläggsbudget I med vägverksanslag för fyra olika ändamål, varav ett avser ett återuppförande av den nedseglade bron över Askeröfjorden vid Tjörn. Det är ju uppenbart att sådana katastrofer får stora ekonomiska konsekvenser för flertalet samhällssektorer. Man kan givetvis ha olika uppfattning om hur mycket som skall bäras av vägbyggnadssektorn. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den som regeringen gjort och som innebär att ungefär en tredjedel av den totala kostnaden får täckas genom omfördelning av andra insatser inom vägverkets ansvarsområden. Jag ber att även här i övrigt få hänvisa till utskottets skrivningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla punkter i hemställan i betänkandet 1980/81:7.

Herr talman! Jag förstår att herr Torwald inte vill kommentera konsekvenserna när det gäller driftunderhållet på vägsidan, för det är ju rent förödande att vi får en utveckling som innebär att vi på två år tappar mer än 400 miljoner för att bibehålla vägkapitalet i reala termer. Jag säger detta mot bakgrund av det beslut som vi fattade i riksdagen i samband med behandlingen av trafikpolitiken 1979, då herr Torwald var med om att skriva följande: ”Underhållet måste hållas på en sådan nivå att någon kapitalförstöring inte sker och måste vidare ges en inriktning mot en ökad trafiksäkerhet. Den fortsatta planeringen bör således utgå från en högre ambitionsnivå när det gäller vägbyggandet.” Jag förstår att herr Torwald vill glömma detta i dag och inte vill kommentera det. Jag vill beträffande färjeverksamheten framhålla att det är bra att utskottsmajoriteten säger nej till privatisering och avgiftsbeläggning. Men vi hade väntat oss att utskottsmajoriteten direkt skulle avstyrka propositionen i den här delen. I varje fall hade vi väntat oss att centerpartiets representanter, som säger sig företräda glesbygdens och skärgårdens folk, skulle säga nej till den här typen av besparingar. Vi bedrog oss emellertid, och nu har herr Torwald läst upp en mängd olika utskottsbetänkanden från olika år, där vi 13 avstyrkt enskilda motioner. Men, herr Torwald, för ett par år sedan hade vi något som kallades stålbroprojektet. Då beslutade vi bl.a. att vi skulle plocka fram Stallbackabron, och vi tog fram ytterligare broprojekt genom att använda AMS-medel. I det konjunkturläge som vi befinner oss i och då vi behöver göra besparingar på sikt anser vi att vi självfallet skall ta fram de projekt som finns färdigplanerade. I dessa fall finns det också klara krav i riksdagen, och vi utgick från att vi skulle få stöd av alla de borgerliga representanter som under tidigare år i riksdagen och i länsstyrelsen har krävt att de här broarna skall byggas. Vidare är det ganska avslöjande att Rune Torwald inte med ett enda ord vill närmare kommentera konsekvenserna för glesbygden av den här organisationsöversynen. Hur man än vrider och vänder på saken, finner man: För det första att ett 60-tal vägstationer, lokaliserade till glesbygden och Norrland, på grund av regeringsförslaget som Rune Torwald tillsammans med sina centerpartistiska vänner accepterat i alla dess punkter, måste försvinna under de närmaste åren. För det andra att förslaget leder bl.a. till försämrat grusvägsunderhåll. Det innebär att vi inte kan förse våra grusvägar med beläggning och att det, i händelse av snöfall, kommer att ta åtta timmar innan man över huvud taget kan komma ut och ploga vägarna i glesbygden. Detta accepterar Rune Torwald. För det tredje — och jag noterar att Rune Torwald icke med ett ord berör det — att man vill ge regeringen en in blanco-fullmakt att pruta 50 milj.kr. på det statskommunala vägnätet. Men när vi behandlade denna fråga i våras stod Rune Torwald här och utlovade att anslaget skulle ökas i kommande budget och att vi därifrån skulle kunna göra ökade satsningar på kollektivtrafiken. Jag förstår att Rune Torwald inte vill kommentera det här, eftersom han tidigare har gett sådana utfästelser. Jag tycker det är ganska avslöjande hur centerpartiets representant har tvingats att kapitulera för moderaterna i kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Vi är väl alla medvetna om att sparpropositionen medför en dubblering av riksdagens budgetarbete — det är ju att gå igenom samma sak två gånger: först får vi göra det nu och sedan får vi göra det i januari. Eftersom det är ont om tid har jag begränsat mig till att i det här sammanhanget ställa en enda fråga till Rune Torwald. Jag kan inte se någon skillnad mellan propositionens skrivning beträffande färjeverksamheten och utskottets skrivning. I propositionen står att man skall kunna dra in färjor där det medför ringa olägenhet för bygden. Utskottet använder samma uttryck: ringa olägenhet för bygden. Därför är det berättigat att ställa frågan, vad vi skall svara berörda människor. Vad skall jag svara t.ex. dem som använder färjeleden Hornö-Veda — de trakter där jag har mina väljare — när de frågar: Innebär det här beslutet att vår, som vi tycker, angelägna färjeled är räddad? Kan jag svara dem att den är räddad, Rune Torwald, eller skall jag säga att Nr 51 beslutet innebär att den fortfarande är hotad av indragning? Jag nöjer mig
Herr talman! Låt mig först notera det ganska säregna förhållandet att en — statsverksamheten, ledamot i vägverkets styrelse anser att man när det gäller enskilda vägprojekt — m.m. skall kunna frångå den handläggningsordning som har varit den normala, dvs. att alla de här projekten skall prioriteras på ett speciellt sätt och att detta skall ske i vägverkets regi. I de fall Kurt Hugosson anför har ju initiativen i regel kommit från vägverket — det har mig veterligt icke i något fall varit någon enskild motion i riksdagen som lett till att medel har anvisats till någon speciell bro, utan prövningen har då redan skett genom kontakter mellan regeringen och vägverket. När det gäller glesbygdsvägarnas plogning påstår Kurt Hugosson att den skulle försämras om propositionen vinner bifall. Men det är snarare tvärtom så, att enligt utskottsmajoritetens skrivning är denna plogning en av de angelägna åtgärderna. Är det ont om pengar så måste man först och främst tänka på att glesbygdsvägarna skall hållas öppna och i stånd. Det är där vi har de dagliga livsmedelstransporterna, skolskjutsarna och allt annat. Det är alltså vägverkets skyldighet att tillse att de vägarna fungerar. Det kan visserligen innebära att standarden på dessa vägar inte kan bli särskilt hög, men att de skall hållas öppna och farbara är alldeles uppenbart. Det kan, som sagt, innebära att vi inte får så mycket svarta vägar som vi skulle ha önskat OSS. När det till sist gäller frågan om färjor kan riksdagen inte ta ställning till enstaka färjelinjer — och riksdagen har aldrig tagit ställning till sådana. Det är även där förhandlingar mellan vägverket, länsstyrelse och andra organ. Jag kan naturligtvis inte säga vilken situation den eller den färjan råkar ha som avgör om den skall vara kvar eller inte. Mycket talar ju för att flertalet färjor har sådan struktur att de inte kan avvecklas, eftersom riksdagen samtidigt har ställt kravet att en avveckling inte får innebära annat än ringa olägenhet för bygden. Men det är naturligtvis inte möjligt för oss att peka ut hur situationen är vid varje enskild färja, utan Sven Henricsson får försöka att på det lokala planet ta reda på vad förhandlingarna leder fram till.

Herr talman! Det är, Rune Torwald, på intet sätt förvånansvärt att en ledamot av vägverkets styrelse talar sig varm för att vi skall bygga de här broarna. Låt mig läsa upp vad generaldirektören sade vid sitt besök i trafikutskottet: ”Enligt vägverket bör de höga kostnaderna för färjdriften mötas genom en extra satsning på en del broprojekt, som ersätter färjor. Ett tiotal sådana objekt har en samhällsekonomisk avkastning på över 15 96.” Det är just de broarna vi har föreslagit. Därför är det mycket egendomligt att man nu av formalistiska skäl skall avvisa detta. Att herr Torwald inte har någon känsla för sysselsättningsproblemet kan jag till nöds begripa. Men att han av formalistiska skäl säger nej till broprojekt som herr Torwald och många av hans partivänner i länsstyrelser och i riksdagen fört fram krav på är för mig helt obegripligt. Sedan vill jag erinra herr Torwald om att när vi diskuterade varvsfrågorna för några år sedan, så ansåg herr Torwald att vi skulle tidigarelägga en massa broprojekt, eftersom varven då skulle få möjligheter att bygga. Sedan måste jag få återkomma till det här med trafiksäkerheten och driftunderhållet av våra vägar. Det är ett rent häpnadsväckande uttalande som herr Torwald gjort i dag. Han säger att trots att driftanslagen har urholkats, så kommer vi under 1980 att få en av de bästa trafiksäkerhetssituationer vi haft. Skall man dra någon slutsats av herr Torwalds uttalande skulle vi över huvud taget sluta att satsa på trafiksäkerheten genom vägunderhållet. Sedan säger herr Torwald att vi får satsa våra resurser på glesbygden. Innebär detta, herr Torwald, att vägverket i våra tätortsområden, som har 90 90 av trafiken, inte skall bry sig om vägunderhållet och inte bry sig om att hålla vägarna öppna under vintertid? Det är ju ändå så att i det trafikpolitiska beslutet år 1979 har riksdagen — såvitt jag vet har riksdagen ännu icke upphävt detta beslut — dragit upp riktlinjer som vägverket skall arbeta efter i sin driftverksamhet. En styrande faktor — och kanske den viktigaste — är att man skall se till att hålla trafikolycksfallsriskerna nere. Man skall slå vakt om vägkapitalet, och man skall se till att vi har en god framkomlighet. Det är utifrån de utgångspunkterna som vägverket har att hantera de begränsade medel som nu ställs till dess förfogande.

Herr talman! Det står trots allt vägverket fritt att inom sina ramar prioritera de broar det gäller, om verket finner detta lämpligt. Om det ger den bästa avkastningen att bygga dessa broar, skall verket naturligtvis satsa på det, så att man kan slippa färjetrafik och driftsvårigheter. Det är något som herr Hugosson som ledamot av vägverkets styrelse har stora möjligheter att påverka. Det finns alltså på den punkten inget motsatsförhållande mellan oss. Vad det gäller är att det inte är riksdagen som skall göra detta. Kurt Hugosson pekade på att jag sagt att vi skulle tidigarelägga vägprojekt för att sysselsätta varven. Ja, det sade jag, men jag pekade inte ut några vägprojekt, för jag ansåg att det skulle vara vägverkets uppgift att komma fram till vilka broar man i första hand skulle inrikta sig på. När det är ont om pengar får man vidare i första hand prioitera insatser för framkomlighet och andra åtgärder som är nödvändiga för att trafiken skall fungera, i andra hand standardhöjande insatser. Framkomligheten i glesbygden är ett livsvillkor för att näringslivet och livsmedelsförsörjningen skall kunna fungera. Det är inte tillräckligt att ha aldrig så väl fungerande trafikleder inne i städerna, såvida vi inte får in mjölken dit varje dag. Då kommer man från städerna snart att tala om att vi får avstå från att i Göteborg, i Stockholm och på andra håll bygga en del stora trafikmaskinerier med planskilda korsningar osv., som skulle dra enorma kostnader och i Nr 51 stället får koncentrera oss på att se till att vägnätet i stort fungerar. Tisdagen den

Herr talman! Riksdagsbeslutet 1979 om den nya trafikpolitiken innebar för järnvägens del en vändning. För det första så skulle enligt beslutet ett samhällsekonomiskt synsätt prägla järnvägens trafikarbete och inte snäva lönsamhetsmål. För det andra skulle järnvägen ges en mycket mera central roll i trafikarbetet. För det tredje skulle gods föras över från landsvägstrafik till järnvägstrafik. Och för det fjärde skulle en långsiktig investeringsplan göras upp för att förnya SJ och möta nya trafikkrav. Detta rådde det mycket stor enighet om. Men vad har de borgerliga regeringarna gjort för att förverkliga det? Inte ett dugg. Tvärtom fortsätter med växande styrka den urholkning av SJ:s ekonomi som inleddes 1976. Krisekonomin präglar ju f. n. hela vårt samhällsliv. Vanskötsel av sällan skådat slag präglar samhällsekonomin. Detta leder lätt till en stor nonchalans mot vad som kan uppfattas som detaljer i den miljardrullning som pågår. Efter 1976 har SJ emellertid fått ett ackumulerat underskott på mer än 2 miljarder. Investeringsprogrammet är eftersatt. De satsningar som görs är ofta illa planerade. Personalen är överansträngd till bristningsgränsen. Vore det inte för dess stora solidaritet med företaget skulle situationen vara ännu värre. Stora brister i säkerhetsplaneringen har avslöjats i samband med de senaste olyckorna. Personalen är tröttkörd. Bristen på lokförare, som är en följd av usel personalplanering, orsakar nästan dagligen förseningar och svåra störningar i tågföringen. Svensk allmänhet är tålig. Men man behöver inte vistas länge på Stockholms Central eller åka särskilt långt på tåg för att uppleva hur det jäser. Visst är lågpriset bra, men måste vi för den skull behandlas som boskap när vi åker tåg? Pendeltågseländet är nu i full sving igen i Stockholms förortstrafik. Ett bra sätt att se till att Sverige fungerar är att se till att folk kan komma i tid till jobbet. I det här huset är SJ numera en visa. Här hålls knappt ett sammanträde utan att någon kommer för sent på grund av tågförsening. Kritiken mot SJ är i dag massiv, och även om SJ:s ledning får ta på sig en del av ansvaret, så är huvudorsaken till krisen regeringens vanskötsel av SJ:s ekonomi. Vi har från socialdemokratiskt håll länge krävt en stark förbättring av investeringsverksamheten och en bättre långtidsplanering. Det har vi avhånats för här i kammaren. Nu kryper regeringen så till vida till korset att den medger behovet av en strukturplan och en reell höjning av investeringarna. Men vad är det löftet värt i dessa tider? Med en inflation på 14 90 kan Ulf Adelsohn då garantera att vi i januari får en påspädning av SJ:s 117 investeringar på bortåt 20 76? Det är ju vad som krävs för att klara både inflationsskyddet och löftet om 5 96 reell förbättring. Jag misstänker att det blir dåligt med pengar. I stället skall antagligen taxorna höjas kraftigt. I känd gårdfarihandlarstil lockar man folk med lågpriser, och när de väl gjort sig beroende av järnvägen kommer prishöjningarna slag i slag. Den andra metoden som skall användas, utöver taxehöjningar, är tydligen rationaliseringar på personalsidan. Det innebär en ännu hårdare personalpolitik. Det departementschefen skriver om rationaliseringar, t.o.m. stora rationaliseringar på olika områden, är mycket illavarslande. Är det meningen att tågen skall gå obemannade till slut? Till detta kommer oron över de många svåra olyckorna. Den oron måste mötas med kraftigt ökade säkerhetsinvesteringar. Men om det skall ske på bekostnad av andra investeringar flyttas ju bara problemen från ett område till ett annat. Låt mig i det här sammanhanget på nytt fråga kommunikationsministern: Varför tillsätter inte regeringen en opartisk kommission för att utreda olyckorna? SJ:s generaldirektör har inför trafikutskottet välkomnat en sådan utredning. Varför bromsar regeringen detta? Jag vill gärna ha besked. Jag vill också säga några ord till de borgerliga företrädarna i utskottet. Känner ni inte ett dugg blygsel för det ohämmade dubbelspel ni bedriver inför svenska folket? Ena året fattar ni i full enighet med oss socialdemokrater viktiga principiella och praktiska beslut för att ge järnvägen en bättre ställning. Andra året är ni beredda att skrinlägga alltihop. Nu skall SJ tillbaks till den gamla ordningen igen med nedmontering av glesbygdsservice och regionala tjänster och koncentration till de lönsamma delarna av nätet. Ni hart.o.m. mage att låtsas som om de uttalanden som departementschefen göridens.k. sparpropositionen är helt i linje med 1979 års beslut. Varför i all sin dar skall man då fatta nya beslut och göra nya uttalanden? Moderaterna är åtminstone lätt generade och skyller på samhällsekonomin. Men centerpartister och folkpartister är helt skrupelfria i sitt dubbelspel. Inte är det underligt om folk förlorar förtroendet för politiken under sådana förhållanden — om det som var svart ena året blir vitt nästa. Ja, för det första skall vi se till att säkerhetsinvesteringarna vid SJ ökas kraftigt och snabbt. Det är vår skyldighet att se till det med tanke på de brister som avslöjats. Vi skall påskynda införandet av ATC och kommunikationsradio, förnya SJ:s lok-, personoch godsvagnar. Hela vagnmaterialet är i behov av en kraftig upprustning med tanke på de krav som den nya trafiken ställer, och de löften vi har utställt om en förbättrad kollektivtrafik för resenärerna. Förtroendet för SJ hos företag och allmänhet måste återställas. Det gäller att förbättra regulariteten i tågföringen och återskapa tilltron till järnvägen som ett säkert transportmedel. Av särskild vikt är det att se över godstrafikutrustningen. Debatten om SJ blir ofta bunden till betraktelser om persontrafiken, men i själva verket är godstrafiken väl så intressant ur utvecklingssynpunkt för SJ:s del. Nu är åtskilliga av godsvagnarna omoderna och i det närmaste oanvändbara. De passar inte dagens transportteknik. I Nr 51 dag tvingas SJ att avstå från lönsamma transporter på grund av brist på Tisdagen den lämpliga godsvagnar. Utnyttja därför svensk industri! Planera investering 16 december 1980 arna så att den svenska industrins kapacitet utnyttjas på ett effektivt sätt! Förnyelsen av personoch godsvagnar skall ske genom beställningar hos Besparingar i svensk industri. Även nya banor är av stort intresse i de områden där trafiken statsverksamheten, kan väntas utvecklas. Det är utomordentligt bra arbeten att sätta i gångien mm m. lågkonjunktur som den vi har just nu, precis som de broprojekt som alldeles nyss har diskuterats. I morgon skall vi här i kammaren diskutera ett annat sådant intressant projekt, nämligen ett nytt spår ut till Arlanda. Men det finns flera andra ställen där SJ:s spårkapacitet behöver höjas. Jag behöver bara erinra om den sorglustiga behandling som regeringen gett frågan om ett nytt spår mellan Älvsjö och Järna och den brist på handlingskraft som visats inför västkustbanans utomordentligt svåra situation. Fru talman! Det är inte bra när riksdagen far med tvetalan. Det kommer vi att göra i dag, om vi biträder majoritetens beslut om en ny inriktning av SJ:s verksamhet. Så sent som 1979 fattade riksdagen beslut om att ge SJ en samhällsekonomisk inriktning och en betydligt bättre struktur för att svara mot de differentierade transportbehov som finns i landets olika delar. Nu skall åter järnvägen koncentreras till sina lönsamma delar, och satsningarna skall främst göras i affärsbanedelen. Det kommer att drabba glesbygd och avlägsna regioner hårt. Men det drabbar framför allt tilltron till politikerna, att vi ett år säger ett och nästa år ett annat. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna. Att följa de reservationerna innebär att riksdagen står fast vid det beslut som fattades 1979.